Herr talman! Jens Holm har frågat mig vad jag ska göra för att stärka omsorgen om grisar i Sverige. Han har också frågat om jag kommer att verka för att uppfödningsmetoder som inte är godkända, såsom de inom Djuromsorgsprogrammet, inte får någon förlängning.Sverige har sedan länge ett starkt skydd för livsmedelsproducerande djur, och det ska vi vara stolta över. Ett gott djurskydd är positivt inte bara för det individuella djuret, det kan dessutom leda till bättre produktionsresultat. Jag vill särskilt framhålla den svenska modellen med förebyggande hälsoarbete och ett gott djurskydd, vilket har resulterat i att Sverige har den lägsta antibiotikaanvändningen till djur inom EU. Man måste också komma ihåg att djurskydd även är en viktig fråga för många konsumenter.Våra svenska djurbönder befinner sig just nu i en tid av särskilt hård konkurrens, och som landsbygdsminister vill jag verka för att den svenska näringen stärks. På så sätt kan vi värna om den svenska modellen. En viktig del i arbetet med att stärka näringen är regeringens kommande livsmedelsstrategi, och i det sammanhanget måste våra svenska mervärden lyftas fram. En annan viktig del är det internationella arbete som Sverige gör för att sprida våra höga ambitioner inom djurhållning, såväl globalt som inom EU. Det är också viktigt, både för djurvälfärden och ur konkurrensperspektiv, att verka för att gemensam lagstiftning och överenskommelser efterlevs i andra länder. Vad gäller det försök om hållande av grisar som den svenska näringen genomfört vill jag förtydliga att detta är just ett försök. För att göra en sådan studie krävs dels ett verksamhetstillstånd av Jordbruksverket, dels ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Dessa myndighetsbeslut är ingenting jag som minister kan, eller ska, lägga mig i.

Herr talman! Jag tackar för Sven-Erik Buchts svar på min interpellation om det så kallade Djuromsorgsprogrammet för grisar. Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är en väldigt missledande beteckning. Det grisexperiment vi nu ska debattera, och som omfattar omkring 100 000 grisar och ungefär 4 000 suggor i Sverige, syftar nämligen till att sänka ambitionerna i svensk djurskyddslagstiftning. Jag instämmer med landsbygdsministern i att svensk grisproduktion och svensk livsmedelsproduktion över lag är satt under extremt hård konkurrens. Vi är nu en del av EU:s inre marknad, där det råder full och fri konkurrens, och det är svårt för enskilda länder att ha mycket högre standarder. Detta är något Vänsterpartiet varnade för inför EU-omröstningen, och nu ser vi resultatet. Det är någonting vi måste hantera. I det vägval jag ser att vi står inför måste vi ändå fråga oss vilken väg vi vill att svensk livsmedelsproduktion ska välja. Ska vi gå mot en djuruppfödning med en ytterligare intensifiering, ännu mer fabriksliknande förhållanden och ännu mer förhållanden som är så långt ifrån ett naturligt beteende man kan komma - eller vill vi ha en djuruppfödning som respekterar det som faktiskt står svensk djurskyddslags § 4, nämligen möjligheten till ett naturligt beteende? Jag tycker ju att det senare är det helt avgörande. Det är också det vi i Sverige kan vara stolta över, Sven-Erik. När du talar om den svenska modellen gäller det högre nivåer just på djurvälfärdens område. Vi ser på flera områden att det svenska djurskyddet är satt under hård press. Det finns ett hårt tryck från en del av Sveriges mjölkbönder, som vill ha - som jag ser det - försämrade betesförhållanden för svenska mjölkkor. Vi vet att tusentals grisar går till export för intensivuppfödning i andra länder och även till slakt, till exempel i Tyskland och Polen. Nu ser vi alltså det här experimentet med ungefär 100 000 grisar som ska födas upp på ett sätt som inte är förenligt med svensk djurskyddslagstiftning.Detta avslöjades för några veckor sedan av P1-programmet Kaliber. Det handlar om att de svenska suggorna ska kunna fixeras, alltså hållas fast, på ett sådant sätt att de inte ens kan vända sig om. De kan inte röra sig; de kan egentligen bara lägga sig ned och stå upp, och man ska även ha in fler grisar på samma yta som tidigare. Kultingarna, alltså suggans barn, ska få tillbringa kortare tid med suggan än vad som är gängse i svensk grisuppfödning. Detta finansieras delvis med våra skattepengar; 1 miljon kronor har anslagits från Jordbruksverket.Jag tycker att det här är så långt ifrån § 4 i svensk djurskyddslag om naturligt beteende man kan komma. Det har fått väldigt hård kritik från djurskyddsorganisationer, enskilda forskare, enskilda grisuppfödare och även flera av oss politiker. Jag skulle vilja fråga Sven-Erik Bucht: Om vi tillåter sådana metoder, vad är då egentligen kvar att vara stolt över i svensk djuruppfödning? Jag vill också fråga när förslaget till en ny djurskyddslag kommer. Det är någonting som lades fram för mer än tre år sedan. Där skulle vi kunna lägga fram förslag som just stärker skyddet av djuren.

Herr talman! Jag tackar ministern. Jag höll själv på att sätta kaffet i halsen när jag hörde på radion om Djuromsorgsprogrammet, som bland annat innebär fixering av suggor. Jag trodde att vi för länge sedan hade kommit bort från sådant i svensk djurhållning och att vi var stolta över att ha en bättre djurvälfärd än många andra länder. Precis som ministern framhöll är det även en konkurrenskraft - något vi slår oss för bröstet för och visar upp utomlands.Det är inte bara ett etiskt ställningstagande utan som sagt också en konkurrensfördel. Bra djurhållning ger bra och eftertraktad mat. Vi vill ju inte gå tillbaka till någonting vi redan vet är sämre, i det här fallet för suggans väl och ve och även för de andra grisarna i det omfattande Djuromsorgsprogrammet. Det är väldigt konstigt att göra det i en tid som denna, när konsumenterna inte bara här hemma utan även på den europeiska marknaden har fått upp ögonen för bra, reko mat och efterfrågar det.En annan anledning till att jag studsade när jag hörde om detta var att man pratade om att vi måste ha mer forskning om det. Det är lite märkligt, för fixering av suggor är fortfarande stort i många andra länder samt ett gammalt påfund som vi tidigare har hållit på med i Sverige. Det finns gott om dokumentation om detta. Det saknas inte heller dokumentation om fixering och hur det påverkar suggor, till exempel. Den är entydig: Det minskar deras välfärd. Det finns även studier som visar på effektivare metoder än just fixering, om det nu handlar om att minska dödligheten bland kultingar. Problemet är förstås att de kostar mer, men då kanske man får ta tillbaka det i priset samt se till att man har en konkurrensfördel som man får ut till konsumenterna. Det största problemet med att i det här fallet suggor ligger ihjäl kultingar är nämligen att vi i dag har avelsdjur som ger större och större kullar. Jag och Miljöpartiet står upp för en god djurhållning där djur får vara de biologiska varelser de är och inte bara produktionsenheter. Precis som ledamoten Jens Holm tog upp har vi en stark djurlagstiftning, och den ska vi värna om och framhålla. Forskningen visar att även grisar som kommer från strikta avelslinjer där grisarna har varit i avel i många generationer är kännande och mycket intelligenta varelser. Får de bara chansen att komma ut visar de exakt samma beteende som sina förfäder vildsvinen. De bökar i 8-14 timmar per dag och springer omkring. En sugga kan gå kilometervis bara för att hitta den perfekta platsen att bygga sitt bo på när hon ska föda sina kultingar. Hon kan bygga bo i flera timmar.Att fixera en sådan varelse och hindra den från detta naturliga beteende, vilket det står om i svensk djurlagstiftning, tycker jag därför är helt fel och oetiskt. Det är inte den vägen vi vill gå - snarare tvärtom. Vi ska ha ett starkt djurskydd, och vi ska stå upp för det svenska djurskyddet. Det ger lägre antibiotikaanvändning, precis som ministern sa, och det ger friskare djur. Det är det som är framtiden.
Herr talman! Låt mig först säga att vi ska ha en bra djurvälfärd och att vi måste stärka den djurvälfärd vi har. Det är regeringens ambition, vilket också är tydligt uttalat i statsminister Löfvens regeringsförklaring.Vi har ett gott djurskydd inom den svenska grisuppfödningen. Våra svenska grisar har knorren kvar, och vi har väldigt låg förbrukning av antibiotika inom grisuppfödningen. Men vi kan samtidigt inte blunda för att vi har problem. Vi har faktiskt ett av Europas högsta dödlighetstal för spädgris - nära 18 procent, mot ett snitt på 12,7 procent i Europa. För mig är det inte god djurvälfärd om så många spädgrisar inte överlever. Det är klart att man måste ta tag i detta. Det handlar om att förbättra. Vi måste hitta system för att förbättra djurvälfärden, ständigt och jämt. Jag tror faktiskt inte att varken näringen eller våra myndigheter har någon ambition att sänka nivån när det gäller gott djurskydd, och man kommer inte heller att låta det hända. Det handlar ju om att lyfta fram de svenska mervärdena, vilket vi kanske har varit lite dåliga på.

Det kommer säkert att ta en tid innan man har kunnat gå igenom alla remissvaren.< 89, och mycket har hänt sedan dess, så visst finns det all anledning att se över den och förändra saker. Och de måste förändras i en sådan riktning att det stärker djurvälfärden, inte försvårar den.

Herr talman! Jag frågade i min interpellation vad ministern ämnar göra för att stärka svensk djurvälfärd, inte försämra den, och jag tycker inte att svaret är helt uttömmande. Därför ville jag också veta när förslaget till en ny djurskyddslag kommer. Det svaret var heller inte glasklart.Frågan utreddes, och det lades fram ett förslag till ny svensk djurskyddslag i november 2011. Det är mer än tre år sedan. Remisser har tagits in, och det här har beretts väldigt länge. Jag vill minnas att under den tidigare borgerliga regeringens tid var Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om att vi ville ha en ny svensk djurskyddslag. Vi var besvikna på den borgerliga regeringen för att inget kom.Jag har tittat på regeringens lista över kommande propositioner, och det står ingenting där om en ny svensk djurskyddslag. Sven-Erik Bucht, det gör mig en smula besviken, minst sagt. Jag skulle vilja att du ger besked. När kommer den nya svenska djurskyddslagen?Som ministern säger kan inte ministrar gå in och styra exakt vad enskilda myndigheter fattar för beslut. Men vi ska komma ihåg att det här grisexperimentet syftar till att sänka nivåerna i svensk djurskyddslag och svensk djurskyddsförordning. Experimentet har fått 1 miljon kronor i stöd från Jordbruksverket. Jag tycker att det är viktigt att vi signalerar att vi vill ha ett bättre djurskydd i Sverige, att vi inte kommer att medverka till att sänka nivåerna. Det är en politisk diskussion, ingen myndighetsdiskussion. Det skulle jag vilja höra klart och tydligt från Sven-Erik Bucht. Annars blir det en återgång till gamla tiders uppfödningsmetoder, som Emma Nohrén från Miljöpartiet mycket riktigt säger, och det kan väl inte vara framtiden för svensk djuruppfödning.Jag skulle också vilja ställa en fråga till Sven-Erik Bucht, eftersom han tar upp den kommande livsmedelsstrategin. Vi i Vänsterpartiet är väldigt nyfikna på den.

Det tycker jag vore väldigt bra att få höra från dig.Sven-Erik har rätt i att det är ett stort problem att vi har en hög dödlighet av spädgrisar i svensk grisproduktion. Men lösningen kan väl inte vara en ytterligare intensifiering, att ha ännu fler grisar på en begränsad yta. Lösningen kan väl inte vara att hålla fast suggorna i 24 dagar per år, som det här försöket syftar till, så att de inte ens kan vända sig om, böka och göra allt som är deras naturliga beteende, som Emma Nohrén från Miljöpartiet tog upp. Det, Sven-Erik Bucht, kan väl ändå inte vara framtiden. Om det inte är framtiden ska vi inte heller ha sådana här grisprojekt.Jag har sett att Lantbruksuniversitetet i Skåne har dragit igång ett forskningsprojekt om fixering av suggor för två år framöver. Det är illavarslande.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag förstår och tycker att det är bra att ministern inte går in och berättar vad myndigheter och andra ska göra, för det vore helt fel. Däremot tycker jag att det är viktigt att regeringen berättar vad man tycker är viktigt och kan signalera vilken typ av matproduktion vi vill ha. I den livsmedelsstrategi som är på väg kan det förstås lyftas fram att den svenska modellen för djurskydd faktiskt är en konkurrensfördel och att vi ska stärka djurskyddet. Jag hoppas att vi kan jobba fram det i framtiden och vill tacka för debatten.
Herr talman! Vad försöket kommer fram till vet inte jag i dag, men jag är säker på att det kommer att utvärderas. Jag är också säker på att det kommer att bli fler försök både inom den här näringen och i andra näringar. För att djurskyddet ska förbättras krävs det också försök. Jag som statsråd kan inte gå in i detaljer och säga: Det där och det där får ni inte göra. Försök inte att få mig in i den fållan! Där tänker jag inte vara, för då kommer jag att bli KU-anmäld direkt. Den risken tänker jag inte ta.Tydlighet - jo, det behövs en ny lagstiftning kring detta, men för att den ska bli bra tar det lite tid. Jag håller med Jens Holm om att den borgerliga alliansregeringen tog på sig massor av år, och jag förstår att Jens Holm har stora förhoppningar om att samarbetsregeringen ska vara snabb - nu har det gått knappt fyra månader. En ny lagstiftning kommer, men jag har ingen tidsplan. Det här jobbet måste göras ordentligt. Det behöver göras förändringar, för den lagstiftning som sattes på plats 1988/89 kan inte vara en bibel som gäller för tid och evighet. Det behövs säkert förändringar på många områden kring det här. Ambitionen är att stärka djurskyddet, inte att försämra det.Sedan finns det ett väldigt viktigt arbete kring de här frågorna i EU, där vi är med och påverkar hela EU i rätt riktning, för där finns många brister som inte finns hos oss. Det är till och med så att man inte följer de EU-gemensamma reglerna, så där har vi ett jättejobb att göra. Vi får inte bara se det här i ett nationellt perspektiv utan i ett större perspektiv.

Herr talman! Jag har här i min hand en skrivelse som har kommit från Eurogroup for Animals, en stor paraplyorganisation baserad i Bryssel som består av 45 europeiska djurskydds och djurrättsorganisationer. De skrev det här brevet till dig, Sven-Erik Bucht, för ungefär en vecka sedan. De uttrycker där sin största oro och besvikelse med anledning av grisexperimentet.

Politik är också ledarskap. Det handlar om vad du och jag säger, inte minst du som minister.Det är bra att det handlar om att höja nivåerna. Men du var inte riktigt tydlig ändå, till exempel i svaret på min fråga om den framtida livsmedelsstrategin. Kan du säga att det i dina direktiv för den strategin handlar om att höja nivåerna på svenskt djurskydd och svensk miljölagstiftning och om att vi inte ska konkurrera med sänkta ambitioner?Sven-Erik! Jag är oroad över att det inte finns någon tidsplan hos regeringen för framtagandet av en ny djurskyddslag. Jag hoppas att en sådan kommer efter den här debatten.Jag vill härmed tacka för debatten. Jag tycker att den delvis har varit klargörande. Men det är väldigt viktigt att vi sätter fokus på att vi ska förbättra djurskyddet i Sverige, inte försämra det.
Herr talman! Ja, jag har fått det där brevet. Jag tror att det var förra veckan. Det är klart att jag har läst igenom det. Jag har försökt vara tydlig i den här debatten, och när samarbetsregeringens regeringsdeklaration lästes upp framkom det väldigt tydligt att vi ska stärka djurvälfärden i Sverige.Det som tyvärr inte står är att dödligheten bland spädgrisar hos oss är bland de högsta. Det kanske man skulle ägna sig åt ett tag. Är det bra djurvälfärd? Vi måste göra någonting åt det. Så här kan vi inte ha det!Vad exakt vetenskapen och branschen hittar för metoder kan jag inte gå in och värdera som statsråd. Det har jag inte möjlighet att göra på det sätt som en ledamot kanske kan. Det blir ministerstyre om jag börjar sätta mig på myndigheter. Det tänker jag inte göra.När det gäller livsmedelsstrategin sa jag tydligt att det i mycket stor utsträckning handlar om att lyfta upp de väldiga mervärdena i svensk livsmedelsproduktion. Det talas oftast från visst håll om att vi har hårda regler och att de borde försämras i stället för att vi lyfter fram våra mervärden. Det är som om Volvo skulle säga att krockkuddarna ska tas bort i stället för att prata om att det är bra att ha krockkuddar. Det är bra med hög djurvälfärd, mindre antibiotika och miljövänliga produkter, för livsmedel är hälsa. Det här måste vi koppla ihop mycket mer.